Herr talman! Sture Ericson sade att vi var ganska ense i sak i utskottet och att det följaktligen var ganska onödigt av centern att reservera sig. Det var ett glädjande uttalande — om det är sant. Vi har föreslagit att vi skall ha ett samarbetsprogram med Polen på framför allt miljöområdet inom ramen för 1 miljard kronor under en treårsperiod. Är Sture Ericson ense med oss i sak om detta? Det stämmer i så fall inte med vad han har skrivit under i betänkandet. Vi har föreslagit att det skall vara möjligt att ge blandade krediter för affärer med Polen och Baltikum och andra länder i liknande situation. Ställer Sture Ericson upp bakom det kravet? Det är i så fall en glädjande förändring i förhållande till vad som gällde när vi diskuterade denna fråga i utskottet. Vi har föreslagit att Sverige också skall kunna ge livsmedelsbistånd för att klara den akuta situation som Polen nu befinner sig i. Är Sture Ericson ense med oss i sak om detta? Det här är de principiellt viktiga frågor där vi hittills uppfattat att det faktiskt föreligger en oenighet. Att det sedan blev fler reservationer har mer tekniska orsaker. Men vad som också förvånar mig är att Sture Ericson i sitt inledningsanförande inte berör den principiellt viktiga frågan om hur detta bistånd skall finansieras, alltså om det är vi själva som skall stå för kostnaderna eller om kostnadsbördan skall övervältras på våra samarbetsländer i tredje världen. Det vore värdefullt om Sture Ericson i kommande inlägg kommenterade också den frågeställningen.

Herr talman! Också jag tycker, efter att ha hört Sture Ericsons anförande, att det finns anledning till förtydligande på en del punkter. Han sade att det var en rimlig prioritering att ge 300 milj.kr. till Polen. Jag delar inte den uppfattningen. Det är inte en rimlig storlek på beloppet. Jag skulle gärna vilja veta ur vilket perspektiv Sture Ericson anser att detta är en lagom summa pengar. Är det sett i perspektiv av behovet i Polen eller ur de svenska statsfinansiella perspektiven? Jag tycker att båda de perspektiven ger anledning att utöka det beloppet till 1 miljard på tre år, vilket vi har reserverat oss till förmån för. Sture Ericson sade också att varje land självt med egen kraft skall häva problemen. Jag delar den uppfattningen. Just därför är metoden med skuldkonvertering en så bra metod. Den innebär nämligen att vi — i stället för att Polen skulle betala av på sin oerhörda skuld till oss, som verkligen är en — Prot. 1989/90:45 börda för dem, eftersom detta inte ger dem resurser över att prioritera t.ex. 13 december 1989 miljöarbete — köper en del av Polens skuld för våra biståndspengar ochöver==Q sätter det i miljöåtgärder som sedan utförs i Polen. De utförs med ett mycket aktivt deltagande från polsk sida. Jag har svårt att se annat än att just den metoden skulle vara ett utmärkt sätt att uppnå det ökade och mycket aktiva deltagandet från mottagarlandets sida. I mitt inledningsanförande sade jag att jag tyckte att det kunde finnas anledning för regeringen att återkomma till riksdagen med ett samlat förslag och med sin samlade syn på förhållandet till Östeuropa och hur vi skall bidra till utvecklingen där både när det gäller demokratin och när det gäller miljön. Delar Sture Ericson uppfattningen att det skulle vara önskvärt med ett sådant samlat förslag från regeringen? Sist vill jag också understryka den fråga som Pär Granstedt ställde, nämligen följande: Anser Sture Ericson att biståndspengarna till Polen skall tas från de vanliga biståndspengarna, som är avsedda för andra länder i världen? Jag delar i så fall inte den uppfattningen.
Herr talman! Jag vill till att börja med säga till Sture Ericson att det var en mycket intressant exposé han gjorde över utvecklingen i Sovjet. Massmedias fokus har ju litet grand minskat eftersom utvecklingen i övriga Östeuropa varit så explosiv. Självfallet har Sovjet en längre väg att gå än de övriga länderna i Östeuropa. Därför tar det också litet längre tid. Jag delar uppfattningarna att det är för tidigt att döma ut de ekonomiska reformer som faktiskt till stor del ännu inte har börjat fungera. Jag noterar att när det gäller Baltikum har Sture Ericson ansett sig tvungen att lappa och laga litet i regeringens Baltikumpolitik. Det är bara att tacka för de klara uttalanden som Sture Ericson här har gjort. Min fråga gäller framför allt regeringens miljardutfästelse. Den kostade ingenting för regeringen att göra. Finansen var naturligtvis lycklig över den här lösningen på problemet. Jag vill gärna citera vad Carl Tham skrev för någon vecka sedan i en debattartikel. ”Om vi finansierar bistånd till Polen eller andra östländer ur en biståndsram som är fastställd enligt enprocentsregeln, innebär det definitionsmässigt att u-länderna direkt eller indirekt — bilateralt eller via världsbanken/FN — får mindre svenskt stöd än vad de annars skulle ha fått. Inga räknekonster kan dölja detta förhållande.” Då vill jag fråga Sture Ericson: Hur motiverar ni det förhållandet att ni låter u-länderna bli finansiärer för det svenska östbiståndet? Hur kommer ni att motivera att Sverige frångår enprocentsmålet för biståndet till u-länderna?

Herr talman! Jag vill gärna instämma med Maria Leissner i berömmet till Sture Ericsons folkbildarambitioner. Jag hoppas han får möjligheter att åter 93 använda dessa välgenomarbetade anföranden där de kanske faller i bättre jord än inför en glest besatt riksdag. Men jag tycker ändå det är en sak som saknas i det här anförandet. Han diskuterar Östeuropa som om Västeuropa inte fanns. Han diskuterar utvecklingen i Östeuropa som om EG inte fanns. I en annan debatt diskuterar man EG som om Östeuropa inte fanns. Så förs inte debatten i de flesta andra länder. Man ser en väldigt intim koppling mellan utvecklingen på olika håll i Europa. Många i Västeuropa ser det som komplikationer, för att uttrycka sig milt. Men det är något typiskt socialdemokratiskt, som Sven Lindqvist har analyserat, att i ett kapitel skriva en sak och i ett annat skriva något som är oförenligt med det som står i det första kapitlet. Man låtsas inte om att det finns konflikter här i livet, att det finns motsättningar, att det kanske inte är möjligt att ha både ett bra samarbete med Östeuropa och skaffa sig hängavtal med EG. Det kanske finns en komplikation i detta. Vad har egentligen socialdemokratin för vision av det framtida Europa? Hur tänker ni er det? Vad är det som skall hända? Ser ni saken på så sätt att EG skall bli supermakten som alla skall in i efter hand? Hur ser ni på Tysklands situation? Hur ser ni på blocken — skall de upplösas eller ej? Vad är det som är på gång? Har ni någon analys? Har ni någon vision? Vill ni påverka utvecklingen? Vi har en klar vision. Vi vill ha ett Europa utan supermakter —- ingen supermakt alls. De små folken skall vara självbestämmande, men samarbeta intensivt i första hand inom ramen för FN:s organisationer, olika fredsorganisationer, ESK osv., men vi säger klart nej till supermaktsskapelser. Det måste väl ändå finnas någon sorts teori inom socialdemokratin om vart Europa är på väg och någon sorts ambition från regeringspartiet om att påverka detta i den ena eller andra riktningen — eller har man liksom helt lagt av? Är det bara att resignera och passivt följa med i vissa utvecklingar? Man får ju det intrycket i många olika frågor. Det var ett mycket intressant, väl genomarbetat anförande och en i många stycken utmärkt analys av det som pågår i Östeuropa. Men hur påverkas det av att ett grannland till Baltikum håller på att koppla ihop sig med en västeuropeisk supermaktsbildning? Om nu esterna skall ha sin egen valuta, hur påverkas då det av att Sverige skall avveckla sin valuta i en framtid när vi blir indragna i EMU? Det vore intressant att få svar på sådana frågor, som är litet mer komplicerade.

Herr talman! Per Gahrton håller samma EG-anförande oavsett vilken riksdagsfråga som är uppe till debatt. Han återkommer ständigt till denna. Jag tänker inte ta upp min repliktid med att fördjupa mig i EG-frågan. Jag tror att de baltiska republikerna skulle vara glada om även de kunde närma sig EG. Vad sedan gäller Pär Granstedts utläggningar kring den tekniska lösning som centerpartiet har föreslagit, kan man bara säga då det gäller livsmedelsbiståndet att just EG-samordningen kommer att innefatta mycket stora delar livsmedelsbistånd. Det torde vara ganska olämpligt för Sverige att ge sig in i det sammanhanget. Den övriga tekniken får vi väl debattera mera utförligt — Prot. 1989/90:45 framöver. 13 december 1989 Jag tycker nog att Pär Granstedt borde ta till litet mindre bokstäver, sedan. GG han har läst vad finansutskottet skriver om centerns förslag: ”Motionärerna anvisar inte några vägar för att finansiera de omfattande utgiftsökningarna som föreslås. De preciserar inte i vilken form ett eventuellt stöd till Polen skall ges eller vad det skall avse. Det ankommer på riksdagen att besluta på vilket sätt statens medel skall användas.” Finansutskottet avstyrker och anser att frågan bör tas upp i samband med behandlingen av budgetpropositionen. Och det är precis vad som kommer att ske — den här frågan kommer tillbaka i vår. Alla de frågor som förs fram här om u-ländernas eventuella förluster när öst vinner någonting på svensk biståndsverksamhet, blir naturligtvis stora debattfrågor under våren. Jag tycker att vi skall ge oss själva litet andrum och vänta till dess regeringens förslag föreligger, så att vi mera i detalj kan se vad det handlar om. Jag tror inte att u-länderna så där omedelbart kommer att märka så mycket av det. Jag har bl.a. hört att SIDA kommer att få mer pengar än vad man har begärt. Vad gäller Annika Åhnbergs diskussioner har jag nog en känsla av att frågan om skuldavveckling bör lösas på internationell basis. Jag tror faktiskt att Sverige gör mera nytta genom att delta i de diskussioner som förs med en lång rad andra länder som har lånat ännu mycket större belopp till bl.a. Polen. Där kan vi säkert göra en nyttig insats, snarare än att gå på just den tekniska lösning som Annika Åhnberg har förespråkat. Också den frågan kommer tillbaka under våren, och jag tror vi gör klokt i att vänta tills vi har sett de konkreta förslagen.
Herr talman! Strutspolitik är väl ett milt uttryck! När man diskuterar Östeuropa, skall man diskutera Östeuropa, precis som om EG inte fanns, och sedan skall man diskutera EG som om inte Östeuropa fanns — varje sak för sig, precis som om det inte fanns några samband. Det är klart att det går snett med en sådan politik! Men sedan ger i alla fall Sture Ericson antydan till ett svar, som är intressant och bör utvecklas. Balterna vill till EG, antyder han, som om detta vore en ganska harmlös formulering. Jag tror inte det är ett dugg harmlöst, om det finns sådana tankar i det svenska regeringspartiet. Man kanske skall hjälpa till med det — det är sannerligen en plötslig omsvängning från en ganska avvisande attityd. Jag vill gärna ha det förklarat: Vad menar han med att balterna vill till EG? Det handlar om en balans i Europas känsligaste läge på oerhört länge, det känsligaste läget efter andra världskriget. Det handlar om vad Sverige, ett neutralt land som ligger centralt i mitten av detta skeende, gör i detta skede, när balanserna håller på att ändras — om vi försöker vara ett maktblock, om vi försöker vara en brygga eller om vi tvärtom försöker bli någon sorts språngbräda för att stärka det ena maktblocket och hjälpa till att rycka loss det ena landet efter det andra från det sammanfallande östliga imperiet. Det är oerhört farliga saker som är på gång, och det måste vara ett ganska själv 95 klart krav att få detta utvecklat från regeringspartiet, i en debatt som ändå handlar om Östeuropa och därmed om Europa. Eller är det regeringspartiets politik att när man diskuterar Östeuropa inte göra någon koppling till skeendet i Västeuropa? I så fall förstår jag hur det ganska ofta har kunnat gå så snett med den svenska Europapolitiken. Det leder till katastrofala slutsatser, och det kan dess värre leda till ett svenskt agerande som är mycket olyckligt, om vi inte vill använda oss av vår unika neutrala position för att hjälpa till att överbrygga i stället för att underblåsa obalanser och spänningar.
Herr talman! Vänta och se, sade Sture Ericson. Det är väl en ganska bra sammanfattning av den svenska Östeuropapolitiken. Det är en handlingsförlamning och ett förhalande innan någonting sker, och det är beklagligt. Det är inte bara en teknisk skillnad mellan det som socialdemokraterna m.fl. står för och det vi står för, utan det är en betydande skillnad i ambitionsnivån. Vi tycker att de satsningar som regeringen hittills aviserat när det gäller Polen och Östeuropa generellt är för dåliga. De står inte i proportion till de intressen som Sverige rimligen borde ha att stödja utvecklingen i Östeuropa. Det är en låg profil, som inte är särskilt motiverad. Det blir inte bättre av att Sture Ericson i stället för att själv ta debatten kryper bakom formuleringar i finansutskottet. Det är ju samma partier som avvisat denna tanke i finansutskottet som sedan har avvisat den i utrikesutskottet. Motiven är i bägge fallen lika tunna. Jag hade redan tidigare en diskussion om finansieringsargumentet med Maria Leissner, och jag vill åberopa vad jag sade där för att inte förlänga debatten ytterligare. Vi har också i motionen redovisat hur vi anser att pengarna skall användas — naturligtvis inte i detalj, för det borde vara en fråga som är föremål för förhandlingar mellan Sverige och Polen, men inriktningen har vi redogjort för. Jag återkommer till vad jag sade inledningsvis i debatten: Jag tycker att det är svepskäl man anför för att inte ta upp och realbehandla vårt förslag om en kraftfull ekonomisk satsning till Polen, som en inledning till en kraftfull ekonomisk satsning också i andra länder i Östeuropa. Det tycker jag är beklagligt. Sverige missar chansen att verkligen göra en insats här.
Herr talman! Sture Ericson ber om andrum när det gäller var pengarna skall tas till östbiståndet. Det är ju bra att socialdemokraterna — åtminstone Sture Ericson — här i riksdagen tycker att det skulle vara skönt att få tänka litet på saken, innan man slutgiltigt binder sig för den modell som uppenbarligen andra socialdemokrater i kanslihuset förordar. Det är utmärkt att frågan uppenbarligen är öppen för diskussion, och jag hoppas att vi kan få en bra sådan och att positionerna inte är låsta. Jag vill ändå säga att jag tycker det är bekymmersamt med den här typen av krav på omedelbara miljarder som skall utlovas till Polen. Det för automatiskt med sig att man väljer en sådan modell som den regeringen har föreslagit, nämligen att man tar från redan existerande anslag och i det här fallet belastar de redan fattigaste länderna. Krav på omedelbara utfästelser och Prot. 1989/90:45 omedelbar utbetalning utan att man anvisar någon alternativ finansiering le 13 december 1989 der till precis det resultat och den debatt som vi har i dag. Jag har en känsla = Q 4 a av att centerpartiet inte riktigt har tänkt igenom den här situationen, och jag hoppas att vi kan få en bra och konstruktiv debatt senare, när budgetpropositionen har kommit, så att vi snabbt kan få pengar från annat håll än från de fattigaste länderna till östbiståndet. Självfallet skall det vara ett utomordentligt starkt och generöst bistånd till Östeuropa. Jag tror att vi efter den här debatten kan konstatera att det kan finnas en betydande politisk enighet om det. Sedan vill jag kommentera debatten om Östeuropas visioner om sin egen framtida plats i Europa. Det kan ju hända att det visar sig att de fria regeringarna i Östeuropa så småningom har som en intressant framtidsvision, kanske t.o.m. önskvärd utveckling, att inte bara bli medlemmar i Europarådet utan också söker närmare samarbete med EG.

Herr talman! Jag ställde några frågor till Sture Ericson och fick delvis svar på dem. På min fråga om skuldkonvertering var svaret att det inte är något som Sverige kan arbeta med bilateralt utan något som bör bli föremål för gemensamt internationellt arbete. Jag delar inte den uppfattningen. Sverige har för övrigt prövat det här metoden i förhållande till Costa Rica med utmärkt resultat. Jag tror att man mycket väl kan använda den bilateralt och därmed visa för andra länder hur den fungerar i detta sammanhang. Det är faktiskt inte min egen idé, vilket Sture Ericson tydligen trodde, även om jag skulle vara glad om jag själv hade kommit på en sådan utmärkt idé. Det är en idé som förespråkas av många, miljöorganisationer, politiska partier och andra organisationer som är intresserade av ett samarbete med Östeuropa. Jag tror det vore bra att pröva den idén. På min fråga i vilket perspektiv de 300 miljonerna var ett lagom belopp fick jag däremot inget svar. Det är kanske litet svårt att svara på den frågan. Det är nämligen inte ett rimligt belopp ur något perspektiv. Definitivt är det inte rimligt med tanke på de behov som finns i Polen. Det är det definitivt inte heller om man ser till det statsfinansiella läget. Om dagens statsfinansiella läge inte medger denna utökade satsning, då kan man verkligen fråga vilket statsfinansiellt läge som krävs för att denna nödvändiga utökning skall bli möjlig enligt Sture Ericsons sätt att se på saken. Jag fick inte heller något besked om behovet av en samlad syn i fråga om relationer till Östeuropa. Jag delar Per Gahrtons uppfattning om att det naturligtvis inte handlar om att betrakta Östeuropa för sig, utan det handlar om visionen av hela det framtida Europa. Jag delar uppfattningen att ett mål för Sverige att sträva efter måste vara ett Europa utan stormaktsdominans. Jag tycker att det är oerhört angeläget att regeringen presterar ett dokument, i vilket man antyder hur man vill att utvecklingen skall bli. Ett sådant dokument bör också bli föremål för diskussion i den här församlingen. I fråga hur vi skall se på samarbetet med Polen i förhållande till traditio 9” nellt bistånd är jag inte lika säker som Maria Leissner på hur det som Sture Ericson sade skall tolkas. Men jag delar naturligtvis hennes förhoppning om att det som Sture Ericson sade innebär att det finns en öppning och att Sverige kommer att föra en politik, där man inte blandar samman samarbetet med Polen med det traditionella biståndet, utan ser till att det finns ett gott ekonomiskt utrymme för båda delarna.
Herr talman! I sin senaste replik drog Per Gahrton in svensk neutralitetspolitik i debatten. Det är naturligtvis motiverat i det stora perspektivet, men har Per Gahrton, som ändå följer den internationella EG-debatten något så när, inte alls lagt märkte till att de östeuropeiska länder som har börjat få litet frihet med iver vänder sig till EG och söker stöd och samarbete? Det gäller Polen och Ungern samt faktiskt även Sovjetunionen, som har en egen ambassadör i Bryssel. Drar inte Per Gahrton några slutsatser av detta? I mitt första anförande nämnde jag för övrigt det faktum att EG-kommissionen spelar en mycket central roll när det gäller att samordna det västliga stödet till de bankrutta ekonomierna i Östeuropa. Det är naturligtvis ingen tillfällighet att EG-kommissionen har fått spela denna roll. Pär Granstedt tar som en annan Bror Duktig mycket stora ord i sin mun. Han talar om handlingsförlamning och mycket annat. Men tror Pär Granstedt att han kommer någon vart utan att ha stöd ens av sina borgerliga bröder? Här har han ju fört en debatt med Maria Leissner om det förslag som han tycker är så perfekt. Det enda stöd han får kommer från miljöpartiet och vpk. Det räcker inte, Pär Granstedt. Man bör lägga fram förslag med högre kvalitet än så för att få genom dem här i riksdagen. Sverige är inte på efterkälken på det sätt som har sagts här. Vår statsminister var den förste som besökte den icke-kommunistiske statsministern i Polen. Med sig hade han konkreta utfästelser. Han var alltså först, inte på efterkälken. Det har gjorts en mängd deklarationer ute i Västeuropa, men man har inte kommit särskilt långt i Bryssel med den egna samordningen. Jag tror att Pär Granstedt har hamnat fel i den här diskussionen, om han tror att Sverige är på efterkälken.

Herr talman! Eftersom jag kommer in i debatten efter debatten vill jag ändå tillföra den något konkret och lägga en bit av Berlinmuren på talmannens bord. Kammarens ledamöter kan därmed titta på ett föremål som anknyter till det dramatiska skeendet i Östberlin. Den här biten av muren fick jag i måndags när jag var i Berlin. Den är oerhört hård och svår att komma igenom. Så till mitt anförande. Utvecklingen i Östeuropa går med svindlande hastighet. Folken i de östeuropeiska staterna tar utvecklingen i egna händer, avsätter förtryckarna och kräver frihet, demokrati och marknadsekonomi. I dagarna har Estland och Lettland haft lokala val. Inte förvånande, men glädjande, blev valen en stor framgång för folkfronterna och andra oppositionella grupper. Under 1990 — jag tror att även det året blir historiskt — skall fria val hållas i DDR, Tjeckoslovakien och Ungern. Val kommer troligen också att hållas i Bulgarien, Slovenien och Kroatien. Kvar sitter snart bara Ceausescu, Dracula nr II, som han kallas i rumänsk folkmun, i orubbat kommunistiskt förtryckarbo. På den europeiska kontinenten råder stor och oförställd glädje över det som sker. Denna glädje bör vi i Sverige dela — utan reservationer. För de förtryckta folken i Östeuropa öppnar sig nu en möjlighet att få en tillvaro i frihet och välstånd liknande den vi åtnjuter i väst. För alla Europas folk öppnar sig möjligheten till en framtid i frihet och fred, där gamla band och kontakter kan återknytas och människornas ansträngningar kan inriktas på fredliga värv. Också vi i Sverige lovas en ljusare framtid. De baltiska republikerna, Polen, DDR och Sovjet, är våra nära grannar kring Östersjön. En lyckosam fortsättning av den fredliga frigörelseoch omvandlingsprocess som är på gång i Östeuropa är av utomordentlig betydelse inte bara för dessa folk utan också för oss i Sverige. Nya möjligheter öppnas till att gemensamt hejda miljöförstörelsen och utveckla näringslivet. Sverige måste liksom övriga Västeuropa axla sitt ansvar för att stödja reformprocessen i öst. Det är mot den bakgrunden, herr talman, som jag vill uttrycka förhoppningen, att denna kammare ganska snart in på det nya året får möjlighet att behandla ett nytt betänkande från utrikesutskottet om Östeuropa. Det är hög tid för Sverige att dra upp klara riktlinjer för sin Östeuropapolitik och att ställa erforderliga medel till förfogande. Detta sker inte i dag. Det är förklarligt då betänkandet baserar sig på ett antal motioner väckta under allmänna motionstiden för nästan ett år sedan samt på en särskild motion som centern fick möjlighet att väcka nu i höst. Riksdagens situation hade varit helt annorlunda om regeringen inte varit så senfärdig med att utforma förslag till en Östeuropapolitik. Pengar har anslagits ur biståndsbudgeten för bl.a. miljöbistånd till Polen, men regeringen har inte framlagt en proposition för riksdagen om riktlinjerna för deras användande. Inte heller har någon klargörande information kunnat erhållas från utrikesdepartementet under behandlingen av motionerna i utskottet. Några dagar efter det att vårt betänkande var färdigt håller så statsministern tal inför AIC och förklarar att nu är det inte längre fråga om 300 milj.kr. i bistånd till Östeuropa utan om 1 miljard. Veckan därpå håller utrikesministern seminarium med hemkallade Östeuropaambassadörer. Hela detta skeende tyder på förvirring och obeslutsamhet hos regeringen, vilket det finns all anledning att beklaga. Som många kommentatorer redan påpekat tycks socialdemokratins koncentration på fjärran länder ha lett till att regeringen nu står ffämmande inför och oförberedd på händelseutvecklingen i vår egen världsdel. Snart gives riksdagen — jag betonar riksdagen — en möjlighet att själv utforma riktlinjerna för en hållbar svensk politik gentemot Östeuropa genom att den allmänna motionstiden inleds i januari. Vi moderater avser då — och jag utgår ifrån att alla andra partier kommer att göra sammalunda — att fram lägga en motion som innehåller de principer som vi anser särskilt väsentliga. Hit hör att Sverige aktivt bör deltaga i det multilaterala samarbete som nu byggs upp för hjälpen till öst och där valutafonden och EG-kommissionen spelar en ledande roll. Sverige bör förklara sitt intresse att konkret bidraga till den europeiska utvecklingsbank som nu kommer att sättas upp med kapital kring 70 miljarder kronor. Denna utvecklingsbank kommer med all sannolikhet att bli den enstaka viktigaste institutionen för att hjälpa Östeuropa och för att föra det alleuropeiska ekonomiska samarbetet vidare. Sverige bör förklara sin vilja att deltaga i den stabiliseringsfond för Polen som nu diskuteras intensivt efter hänvändelse från den polska regeringen. Tanken är att denna fond på cirka sex miljarder kronor skall användas för att stabilisera den polska valutans värde. Och utan en stabil valuta är den polska reformpolitikens framtid mycket osäker. Sverige bör förklara sin vilja att deltaga i det överbryggningslån till Ungern på cirka sex miljarder kronor som är en nödvändighet för stabilisering av den ungerska ekonomin intill dess att Ungern nått en uppgörelse med valutafonden. När det gäller de baltiska republikerna måste Sverige ta till vara de särskilda möjligheter till samarbete som erbjuds. Jag skulle nog inte vilja använda riktigt det ordval som Sture Ericson gjorde, att de baltiska republikerna är en särskild nisch för Sverige. Jag tycker att det är ett särskilt ansvar för Sverige, Sture Ericson, att utveckla kontakterna med de baltiska republikerna. Vi menar att kontakter på alla nivåer måste stödjas och uppmuntras. Den beklämmande behandling som ett antal motioner med begäran om stöd till kontaktverksamhet med Baltikum fick vid vårriksdagen får inte upprepas. Efter utdragna förhandlingar med UD vågade socialdemokraterna i utrikesutskottet inte tillstyrka mer än 2 milj.kr., en summa som redan efter kort tid blev övertecknad flera gånger om. Vi anser att detta anslag måste bli av en helt annan storleksordning när riksdagen beslutar i vår. Vi bör också vara beredda att på hög nivå gå in i en dialog om de insatser vi kan göra tillsammans med andra nordiska och västeuropeiska länder för att stödja det ekonomiska självstyre som nu kommer att införas i de baltiska republikerna. Den nordiska investeringsbankens möjligheter att ge miljölån til Baltikum bör snabbt kunna avgöras. Sverige kommer aldrig att kunna tävla i miljardbidrag med de stora länderna i Västeuropa, men vi kan liksom de dela med oss av vår kunskap och kompetens, våra företagaroch institutionella traditioner. Sverige borde i likhet med Västtyskland och Storbritannien kunna bjuda in personer från öst för studier och praktik vid svenska företag, högskolor och organisationer. Vi borde inrätta ett system för investeringsskydd för företagsinvesteringar i öst. Det är renässansen för ett demokratiskt, pluralistiskt, marknadsekonomiskt samhälle som måste stödjas i öst, och därför är det mycket glädjande att notera att inte hela det svenska samhället präglas av den märkliga passiviteten i regeringens östpolitik. Näringslivet är i full färd med att knyta kontakter och inleda samarbetsprojekt både i Baltikum och i Polen. LRF har startat ett stödprogram gentemot det estniska pånyttfödda familjejordbruket. Ex Prot. 1989/90:45 portrådet och Grossistförbundet skall hjälpa svenska och estniska företag att 13 december 1989 hitta och handla med varandra. RS Länderna i Östeuropa står inför en väldig uppgift när de skall genomföra systemskiftet från totalitär kommunism och planhushållning till en demokratisk rättsstat som garanterar de mänskliga frioch rättigheterna och ge de rättsliga ramarna för en fungerande marknadsekonomi. Sverige och övriga Västeuropa måste hjälpa dem att lyckas med denna uppgift, men vi måste göra det i all ödmjukhet. Det huvudsakliga arbetet måste hela tiden utföras av de östeuropeiska folken själva. Fru talman! Jag tänkte få säga några ord om den debatt som förts, eftersom jag inte tidigare kunde delta i replikskiftet. Det var två saker jag fäste mig vid. Den ena var att Annika Åhnberg sade att vpk, kommunisterna, länge vetat hur det står till i Östeuropa. Jag blev verkligen förvånad när jag hörde det. Är det verkligen så att ni länge har vetat hur det står till i Östeuropa, att ni länge känt till eländet, korruptionen och miljöförstörelsen i hela deras vidd, hur kommer det sig då att ni inte har berättat om det i Sveriges riksdag? Det som nu avslöjas, när frigörelsen sker, när Berlinmuren öppnas, när en ny regim träder till i Prag, när demokratin gör sitt genombrott i Polen, är i stället att eländet är långt större än vi någonsin vetat om och någonsin kunnat föreställa oss. Högt uppsatta ledare har ägnat sig åt en fasansfull korruption och bedragit sitt folk, som de samtidigt hållit i elände och förtryck. Om Annika Åhnberg har vetat om detta, varför har Annika Åhnberg då inte berättat det i denna kammare? Sveriges statsminister hade kanske t.ex. inte gjort sitt första statsbesök i DDR, om han hade fått veta allt detta som tydligen Annika Åhnberg har känt till. Sedan till Per Gahrton.

Det förvånar mig, Per Gahrton. Jag håller i och för sig med Sture Ericson om att detta inte är en EG-debatt, men jag känner mig frestad att fråga Per Gahrton om han anser att Sverige skall gå med i EG:s nya miljövårdsorgan. Det har ju varit debatt i EG om EFTA-länderna skall få vara med, och nu tycks en majoritet ändå säga ja till att EFTA-länderna skall få komma med. Tycker Per Gahrton att Sverige skall gå med eller inte? Det vore intressant att veta.

Fru talman! Den enkla anledningen till att jag inte tidigare har tagit upp de här sakerna i kammaren är ju att jag inte har varit med här. Däremot har jag partikamrater som funnits här och som genom åren har tagit upp förtrycket såväl i Östeuropa som i andra delar av världen. Men det kanske är 101 så att Margaretha af Ugglas och en del av hennes partikamrater är något blockerade i förhållande till vpk och inte så seriöst intresserade av att lyssna till vad vi faktiskt säger utan mera intresserade av att upprätthålla sina egna lögner och fördomar om vänsterpartiet kommunisterna. För övrigt var det intressant att höra att Margaretha af Ugglas tycker att det är viktigt med Sveriges bidrag till utvecklingen i Östeuropa. Desto mer beklagligt då att detta intresse inte tar sig uttryck i att man t.ex. går med på kravet om ökade medel. Det finns fortfarande möjlighet att ansluta sig till den reservation som tar upp kravet på 1 miljard i stället för 300 milj.kr.
Fru talman! För det första har jag naturligtvis aldrig sagt att det inte finns någon skillnad mellan det kommunistiska totalitära systemet och EG. Jag vore tacksam för belägg om jag någon gång skulle ha uttryckt mig så märkligt att det skulle kunna tolkas på detta sätt. Jag har aldrig någonsin gjort ett sådant påstående. Vad jag har sagt är att det växer upp ett imperium i väst och att det faller samman ett i öst. Imperier kan som bekant vara internt demokratiska. Det har funnits många demokratiska imperier, demokratiska så att säga i imperiets centrum. Storbritannien har varit en demokratisk, imperialistisk makt, liksom Frankrike och USA, som i viss utsträckning fortfarande fungerar som en sådan. Även demokratiska supermakter kan vålla omvärlden fruktansvärda lidanden, skapa krig, ägna sig åt ockupationer, erövringar osv. Detta var bara några enkla, elementära, historiska exempel på att demokrati i och för sig inte är någon garanti för att supermakten inte kan vara skadlig för världssituationen. Visserligen är EG:s medlemsstater demokratier, men EG är ingen demokrati. Därmed har jag inte sagt att EG är en totalitär diktatur. För det andra undrade Margaretha af Ugglas om jag vill att Sverige skall gå med i EG:s miljöbyrå. Det beror på vilka uppgifter den skall ha. Om det är meningen att denna miljöbyrå skall lösa hela Europas miljöproblem, är jag djupt skeptisk. Jag skulle vilja ställa en motfråga: Vad anser Margaretha af Ugglas att FN:s miljöorgan skall syssla med? Skall vi avveckla dem och ersätta dem med EG:s organ? Skall inte ECE ha någon uppgift, som det har skrivits så mycket intressant om i betänkandet och som vi alla har varit eniga om? Skall inte UNEP fortsätta att syssla med hela världens miljövård också med anknytning till Europa? Vad är det för fel på att FN:s existerande organ får dessa uppgifter? Jag har väldigt svårt att förstå annat än att EG:s icke existerande miljöbyrå i huvudsak kommer att inrättas i propagandistiskt syfte och delvis för att ta hand om EG:s egen miljö, och det är klart att det bör den göra. När en grupp miljöpartister för ett tag sedan var i Gen&ve och frågade folk på FN:s miljöorgan om det fanns någonting som EG:s miljöbyrå tänker syssla med som FN:s organ redan inte gör eller kan göra, svarade man att man inte kunde komma på någonting. Det finns miljövårdsorgan för hela Europa i FN:s regi. Det gäller att välja om man anser att Europas miljöpolitik skall klaras med FN som utgångspunkt eller med EG som utgångspunkt. Därmed har jag inte sagt kategoriskt nej till Sveriges eventuella deltagande. Det beror på hur det hela utvecklar sig. Det är okej med medlemskap om det är någonting som är bra med att ha ytterligare ett miljövårdsorgan, men = Prot. 1989/90:45 i huvudsak bör miljösamarbetet i Europa ske inom FN:s organ. 13 december 1989
Fru talman! Vi får säkerligen tillfälle att återkomma till detta, som är en mycket intressant fråga för miljöpartiet att ta ställning till. Kommer ni att vilja vara med i detta miljösamarbete eller inte? Eller kommer er allmänna EG-negativism att förstöra även denna möjlighet till oerhört viktigt miljösamarbete? Per Gahrton! Historieskrivningen kan vi kanske diskutera utanför kammaren. Den grundläggande frågan när det gäller miljöpartiets inställning till den västeuropeiska integrationen är om fria folk har demokratisk rätt att på demokratisk väg fatta beslut om att gå samman i en europeisk samverkan och riva gränser. I demokratiska länder måste detta ske på demokratisk väg. Jag anser att ni genom er EG-negativism förvägrar länderna i Europa detta demokratiska samarbete. Det förvånar mig att inte Per Gahrton ser och hör att alla de länder i Östeuropa som nu söker sig mot demokrati får rätt att höja sina egna röster. Vi talade om att dessa länder vill bli fullvärdiga medlemmar i Europa och delta i det västeuropeiska samarbetet. Till Annika Åhnberg vill jag helt kort säga att jag uppenbarligen har suttit i riksdagen längre än Annika Åhnberg, och jag har lyssnat till många vpkinlägg i denna kammare. Men jag har aldrig hört att vpk-ledamöter vetat hur det stått till i Östeuropa. De har aldrig skildrat den verklighet som vi nu äntligen får se när murarna faller. Om Annika Åhnberg plockar fram de protokoll som visar motsatsen, skall jag naturligtvis titta på dem.
Fru talman! Margaretha af Ugglas undrar om jag anser att fria folk skall få fatta sina egna beslut. Det är just precis det som jag anser, och det är därför som vi bedriver den politik i EG-frågan som vi gör. Vi anser nämligen att den rätten tillkommer också det svenska folket. Det är inte ett privilegium för afghaner, eritreaner, palestinier och andra utomeuropeiska folk som vi ger vårt stöd. Det är givet att om man i demokratisk ordning beslutat sig för att gå med i EG, bör man göra detta. Jag vore den sista att frånkänna någon denna rätt. Men det är också vår demokratiska rätt att bekämpa ett medlemskap, liksom det är vår demokratiska rätt att samarbeta med dem i länder i EG som bekämpar ett sådant. Det är precis vad vi gör med de länder i Östeuropa som ju absolut inte längre vill ha den östeuropeiska utvecklingen, men som inte heller anser att den västeuropeiska utvecklingen är något ideal att kämpas för. Också i Östeuropa finns det nu olika politiska riktningar. Det finns säkert moderater — åtminstone antar jag det. Vi har fått höra att det finns socialdemokrater. Det bildas ständigt gröna partier. Jag har varit i Ungern och varit med om att bilda ett grönt parti. Nu bildas ett i Östtyskland. De gröna ställde uppi valen i Baltikum. Det blir naturligtvis en politisk kamp i de östeuropeiska länderna, precis som här, om vilken framtid de skall välja. Visst finns det en del klippare, spekulanter och andra som lockas av EG-marknaden. 103 Men det finns väldigt många andra som vill ha en alternativ utveckling, och det är dem som vi stöder. Margaretha af Ugglas talade om miljöpartiets EG-negativism. Ja, vi är negativt inställda till EG som en konstruktion, men vi är inte negativa till EG folk. Vi är ju inte negativa t.ex. till Frankrike och fransmän eller till Västtyskland och västtyskar. Det är självklart, men det behöver tydligen upprepas, att vi är negativa till en speciell konstruktion med en speciell ideologi och en speciell supermaktsmålsättning. Konstigare är det inte.
Fru talman! Min tid är tyvärr alltför dyrbar för att jag skall kunna ägna mig åt den källforskning som Margaretha af Ugglas är intresserad av, men Margaretha af Ugglas tillhör ju ett parti som har goda resurser och därför kan avsätta tid för att ägna sig åt detta, om det nu är det mest väsentliga. Personligen tror jag att vi skulle vara mest betjänta av att diskutera framtiden. Jag vill gärna återanknyta till mitt första inlägg och den fruktansvärda uppgiften att det är 250 000 barn i världen som dör varje vecka i sjukdomar som mycket lätt kan botas. Detta är ett fruktansvärt uttryck för vårt gemensamma misslyckande. Då menar jag inte bara mig och Margaretha af Ugglas, utan alla verksamma politiska organisationer och ideologier. Jag har ett seriöst förslag att vi skall sluta att diskutera socialism eller kapitalism som en sorts tes och antites. Vi måste i stället försöka hitta syntesen, den nödvändiga förlängningen, som rymmer moment av båda. Jag är övertygad om att även mycket konservativa krafter i traditionell mening vid det här laget inser att en stark samhällsstyrning är en nödvändig del av samhällsverksamheten. Lika väl som vi inser att socialismen som den har gestaltat sig i Östeuropa är misslyckad, måste man ju också inse att kapitalismen i dess traditionella mening är misslyckad, att den inte klarar av att lösa miljöproblemen och de sociala problemen. Det behövs en kombination av stark samhällsstyrning och sociala marknadsmekanismer. Hur den kombinationen skall gestalta sig är mot bakgrund av hur världen ser ut en oerhört angelägen diskussion som vi har framför oss. Jag tror inte att någon i dag sitter inne med de färdiga svaren.
Fru talman! Annika Åhnberg vill dra med marknadsekonomin och kapitalismen i socialismens apokalyps. Om det vore på det viset, vore ju mänskligheten alldeles utan hopp. Gudskelov är det inte så illa. Det finns hopp. Det finns länder där människor har det bra och där det sker en utveckling, naturligtvis inte utan problem. Inte är det så att någon av oss har lösningar i dag på alla framtidens problem. Det är ju en av de grundläggande inställningarna hos oss moderater, att det perfekta samhället inte existerar. Det är därför som alla människor måste ges frihet, ha åsiktsfrihet och få utvecklas och arbeta. Det är en del av vår tro. Kommunismen har ju trott på ett samhälle med några få i toppen som bestämmer. Jag är mycket glad att höra att Per Gahrton ändå förstår något av vad jag var ute efter när jag undrade om han ansåg att fria folk har den demokratiska rättigheten att få samarbeta och även att få välja att avstå ifrån en viss del av sin suveränitet för att få samarbeta internationellt. Jag tycker att det är en = Prot. 1989/90:45 demokratisk rättighet för människorna i Europa att få göra detta, så jag 13 december 1989 tycker att det var mycket bra.

Fru talman! Utvecklingen i Östeuropa är både omtumlande och otrolig. Dessa ord och den beskrivningen över utvecklingen har använts förr, både här i kammaren och i den allmänna Östeuropadebatten. Att dessa ord så ofta upprepas är kanske det största beviset på att vi fortfarande inte förstår den snabba utveckling som sker. Stat efter stat slänger det gamla stalinistiska oket på skräphögen. I tidningarna trängs nyheterna om Östeuropa dag efter dag — nyheter som bara för ett år sedan skulle ha förorsakat presstopp på varje tidningsredaktion. Det är nästan dags för en ny tideräkning, som Ingvar Carlsson skrev i en debattartikel för en tid sedan; före och efter murens fall, före och efter Gorbatjov. För en dryg vecka sedan besökte jag Litauen och det socialdemokratiska partiet där, som åter såg dagens ljus efter att i årtionden har varit förbjudet. Partiets 14:e partikongress kunde äntligen hållas, och diskussionerna kring det nya partiprogrammet var intensiva. Till den som tror att de gamla ideologierna är döda, vill jag bara säga: Titta er omkring och se vilka partier som nu växer fram! Socialdemokraterna i Litauen, liksom de övriga folkliga rörelserna i Östeuropa, ställer krav på framför allt tre områden. Man kräver demokrati och flerpartisystem. Litauen har nu beslutat att införa ett flerpartisystem som skall gälla i republiken. Man är trött på enpartisystemets förtryck, och man har en stark längtan efter delaktighet, medbestämmande och fri debatt. Man kräver en ökad självständighet. Historien är i allra högsta grad levande i Östeuropa. Det som hände 1940 är för litauerna avgörande för hur de vill se den framtida utvecklingen. Man kräver åtgärder mot miljöförstöringen. I Litauen finns oro över kärnkraftverkens säkerhet, över den resurskrävande industrin och över exploateringen av kustområdena. Det gäller kustområden som i dag på sina ställen endast är en vacker kuliss, eftersom havet är så nedsmutsat att det inte ens går att bada i. Miljökatastrofen är ett faktum i flera av de östeuropeiska länderna, som många talare redan har nämnt. I både Tjeckoslovakien och Polen lever stora delar av befolkningen i områden som har klassificerats som ekologiskt krishotade. Miljöskadorna sätter sina tydliga spår på människorna. Deras livslängd är kortare, barnadödligheten är högre, och sjukdomar som luftvägsbesvär och cancer är vanliga. Miljöföroreningar känner dock inga gränser, och därför får Sverige också sin beskärda del av föroreningarna från öst, även om de inte visar sig i lika brutala siffror. Den döende Östersjön är det mest påtagliga beviset på hur allvarliga utsläppen är. 105 Miljöfrågan är därför ett av de viktigaste områden som Sverige kan samarbeta med Östeuropa om. Sverige har också aktivt engagerat sig i en rad internationella sammanslutningar och organ, som t.ex. i UNEP, FN:s miljöorgan, och som regeringsmedlem i Internationella naturvårdsunionen. Sverige bedriver också miljösamarbete på bilateral nivå. I utskottets betänkande görs en mycket noggrann redogörelse för det svenska engagemanget. Miljöproblemen är inte isolerade från de övriga problemen i Östeuropa. De är intimt sammanknutna med den ekonomiska politik som har bedrivits. Därför är också lösningarna på miljöproblemen beroende av den fortsatta ekonomiska utvecklingen i länderna. Stora investeringar är nödvändiga för att dessa länder skall uppfylla de åtaganden som de redan har gjort. En förändring av den ekonomiska politiken är nödvändig. Samtidigt är det viktigt att Sverige också på kort sikt ger ett utrymme för betydande miljöinsatser, framför allt genom enskilda projekt. Ett lyckat miljösamarbete förutsätter inte bara hjälp i form av ekonomiska tillskott. Sverige kan också bidra med kunnande och med teknisk expertis. Delar av den miljard som nu regeringen föreslår för biståndsinsatser skall användas till detta. Fru talman! Debatten här i kammaren i dag har varit en positiv debatt i det avseendet att den bevisar att det från alla riksdagspartiers sida finns en vilja att aktivt ta del i Östeuropas förändringsarbete. Samtidigt får vi inte glömma att det verkliga arbetet och den konkreta förändringen inte kan utföras av oss här i kammaren, utan av befolkningen i Östeuropas länder. Vi kan bistå dem och erbjuda vår hjälp, men detta måste grundas på deras behov och deras egna önskemål och viljeinriktning. Vi kan inte heller bortse ifrån att utvecklingen på både demokratioch miljöområdet är beroende av reformpolitikens fortsatta överlevnad och välmående. Utan den är risken stor att den öppning vi i dag ser i järnridån åter muras igen. Det har också förts en diskussion om kommunismen och socialismen här i kammaren. Det är kanske litet beklagligt att man så lätt byter beteckning på det som förr hette kommunism och i dag kallas för socialism. Att det finns en avgörande skillnad fick i alla fall de socialdemokrater erfara som ställdes mot väggen när kommunismen vann sin seger i Sovjet 1917. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.

Prot. 1989/90:45 Fru talman! Under en lång följd av år har utrikesutskottet avgivit betän 13 december 1989 kanden om situationen i Eritrea. Under en lång följd av år har vi idesssa debatter uttryckt vår upprördhet över det grymma krig i vilket så många människor skadats och dödads. När utrikesutskottet för kammaren i dag lägger fram ännu ett betänkande, kan vi konstatera att det råder full enighet Kriget i Eritrea har med varierande intensitet pågått i nästan tre decennier — den här gången, kanske jag skall tillägga. Eritrea har nämligen historiskt sätt ständigt varit föremål för andra staters intresse, vilket till stor del har sin förklaring i det strategiskt och ekonomiskt intressanta läget vid Röda havet. Angrepp har kommit såväl från länder i den geografiska närheten som Etiopien, Sudan, Egypten och Turkiet som från kolonisatörer som Italien och Storbritannien. Därtill har såväl Sovjet som USA haft intressen i den nu »ågående konflikten. Det är ett faktum som vi har ansett åtminstone hittin + Is har försvårat en fredlig lösning på konflikten. Förhoppningsvis kan kanske det goda förhandlingsklimat som nu råder supermakterna emellan också ha en gynnsam inverkan på lösningen av den här konflikten. I krigets spår har mänskliga rättigheter kränkts och grundläggande humanitära skyldigheter åsidosatts. Den etiopiska regeringen har använt svälten som vapen i kriget, internationella hjälparbetare har körts ut och hjälptransporter har hindrats. Från svensk sida har detta kraftigt fördömts, och vi kommer naturligtvis att fortsätta att framföra kritik mot kränkningar av mänskliga rättigheter så länge sådana förekommer. I dag, 100 år efter den italienska kolonisationen av Eritrea och 29 år efter de nuvarande befrielsekrigets början, ser det äntligen litet ljusare ut. Parterna har under ordförandeskap av den förre amerikanske presidenten Jimmy Carter påbörjat vad vi hoppas skall bli konkreta fredsförhandlingar. De fredsförhandlingarna skall vara förutsättningslösa, ges viss offentlighet och sker med internationell medverkan. Det är känt att Sverige eventuellt kan komma att spela en roll vid dessa förhandlingar, som förhoppningsvis skall leda till fred och försoning i detta fruktansvärt sargade land och till att respekten för mänskliga rättigheter kan garanteras alla människor i området. Förhandlingarna skall förhoppningsvis också ge möjligheter till ekonomisk återhämtning och uppbyggnad av det som kriget förstört. Det finns från svensk sida en beredskap att med biståndsmedel hjälpa till med detta. Fru talman! Från svensk sida har ofta, både bilateralt och internationellt, påtalats vikten av olika förtroendeskapande åtgärder och värdet av förhandlingar och förhandlingslösningar på konflikter.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

Fru talman! Eritreakonflikten är nu nästan 30 år gammal. Det är inte bara Afrikas längsta nu pågående krig, utan också det mest omfattande och blodiga. Detta grymma krig har drabbat framför allt civilbefolkningen oerhört hårt, och hundratusentals människor har dött på grund av den etiopiska arméns terrorbombningar och repressalieaktioner. Det sovjetiska stödet i form av vapen och militära rådgivare, och de sovjetstödda kubanska soldaternas närvaro, har gjort det möjligt för regeringen att föra kriget på flera fronter och på ett mera skoningslöst sätt. De olika befrielserörelserna har i dag en djup och folklig förankring. En mycket klar majoritet av Eritreas befolkning sympatiserar med gerillan. Det finns också ett brett missnöje hos hela den etiopiska befolkningen både mot kriget och mot den alltmera sviktande ekonomin i landet. Stridsmoralen hos de etiopiska trupperna och lojaliteten mot den militära ledningen är i dag låg. Det misslyckade militära kuppförsöket i maj i år är ett bevis på detta. Mer än hälften av statsutgifterna går i dag direkt till att täcka kostnaderna för krigföringen. Det är motståndsrörelsens militära framgångar, de eritreanska och tigreanska folkens outtröttliga motståndskamp mot terror och förtryck, och deras längtan efter fred och självbestämmande, som lett fram till att den etiopiska regeringen nu tvingats gå med på att inleda förhandlingar med både EPLF och TPLF. Att dessa förhandlingar nu kommer till stånd är givetvis positivt. Att de inblandade parterna också kommit överens om att förhandlingarna skall vara förutsättningslösa kan ses som ett första steg mot självbestämmande för det eritreanska folket. Etiopien är ett totalitärt samhälle som över huvud taget inte tillåtit någon opposition. Militärdiktaturen har kunnat använda terrorn som ett vapen för att hänsynslöst fullfölja sin politik med bybildningar och folkomflyttningar som ett led i krigföringen. Detta har medfört ett oerhört lidande och svält. Och det har kunnat fortgå länge utan att världsopinionen har reagerat och fört upp konflikten högt på den internationella politikens dagordning. Sverige borde långt tidigare, och i internationella fora, med kraft ha påtalat dessa påtagliga brott mot demokratiska principer och detta grova kränkande av mänskliga rättigheter som den etiopiska regimen har gjort sig skyldig till. Etiopien är ju ett av våra äldsta biståndsländer. Sverige får inte genom sitt bistånd hjälpa till att stärka den nuvarande regimens totalitära styre. Tvärtom, fru talman, måste de svenska biståndsinsatserna syfta till att stärka respekten för de mänskliga frioch rättigheterna och genom olika insatser värna om att olika åsikter får komma till tals och att en utveckling sker mot frihet och demokrati. Tyvärr har den svenska biståndspolitikens tyngdpunkt under lång tid legat på länder där socialistiska diktaturer härskat och lidandet och förtrycket är störst. Vi moderater har under flera år i motioner, och vid flera tillfällen här i kammaren, påtalat det felaktiga i detta. Därför ser vi nu med glädje och tillfredsställelse att ett enigt utskott klart har uttalat sin förhoppning att förhandlingarna för att på fredlig väg lösa konflikten också skall leda till och främja en utveckling mot demokrati och stärka de mänskliga frioch rättig Prot. 1989/90:45 heterna i landet. 13 december 1989 Vi anser också att det är bra att en eventuell medverkan av FNsomoberr GA vatör vid förhandlingarna är aktuell. Vi instämmer i utskottets uppfattning, att inte nu försöka ta upp frågan till en vidare behandling i FN. Ett annat yrkande som vi nu vid årets utskottsbehandling delvis fått tillgodosett, är tillsättandet av en särskild kommissarie med uppgift att granska respekten för mänskliga rättigheter i Etiopien. Om de förhandlingar som har påbörjats inte inom rimlig tid skulle leda till en situation där de mänskliga rättigheterna respekteras, anser utskottet ”att frågan om en rapportör för Etiopien skall aktualiseras i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna”. Detta anser vi moderater vara en kraftig markering från utskottet och en uppmaning till regeringen att nu noga följa hur förhandlingarna utvecklas. Går inte dessa tillräckligt snabbt i rätt riktning, förväntar vi oss ett snabbt initiativ från regeringens sida att i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna väcka frågan om en särskild rapportör för Etiopien. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande.

Fru talman! Under det att diktaturerna i Östeuropa dessa dagar faller som käglor och de gamla diktatorerna ersätts med oppositionens representanter, fria val annonseras och demokrati införs pågår en lång och bitter kamp för frihet och demokrati på många andra platser på vår jord. En sådan kamp är den som det eritreanska folket utkämpar i Etiopien. I snart 30 år har den kampen pågått. Det är inte helt lätt att klarlägga Eritreas historiska band med Etiopien. Det kan i hög grad diskuteras hur omfattande de etiopiska banden var under förkolonial tid. Bl.a. har ju turkar och egyptier mer eller mindre behärskat Eritreaområdet under vissa perioder i historien. År 1883 upprättade Italien kolonin Eritrea i området längs Rödahavskusten. Det är bl.a. därför som det är svårt för dagens Etiopien att hävda några starka historiska band som skäl för den förda ockupationspolitiken. När sedermera Storbritannien tog kontrollen över Eritrea år 1941, var en eritreansk nationell identitet ett historiskt faktum. Den brittiska administrationen varade till år 1952. Etiopien under kejsar Haile Selassie ställde krav på Eritreas införlivande. FN:s generalförsamling beslutade att Eritrea skulle utgöra en federation med ett eritreanskt parlament. Federationen Eritrea-Etiopien blev dock endast 10 år gammal. År 1962 införlivades Eritrea med Etiopien, vilket skedde helt i strid med FN:s beslut och folkrättsliga principer. Sedan dessa har en väpnad befrielsekamp pågått i denna del av världen. Men även Eritreafrågan har under detta händelserika år 1989 kommit in i ett nytt skede, och förhoppningsvis kommer konkreta steg att tas mot en lösning av konflikten. Den 7 september undertecknade representanter för Etiopien och Eritrea tillsammans med Jimmy Carter en överenskommelse om att starta fredssamtal. Dessa samtal skall ske utan förhandsvillkor med deltagande av tredje part som observatör. Samtalen skall ges offentlighet. Nu, i slutet av november, har man vidare kommit överens om, under ordförandeskap av Jimmy Carter, sammansättningen av ordförandeskap och observatörer. Man har enats om två ordförande, nämligen Jimmy Carter och Julius Nyerere, samt sju observatörer. Dessa är representanter för FN, OAU, Zimbabwe, Senegal, Tanzania, Sudan och Kenya. Visst är det glädjande att vi nu kan konstatera att de stridande parterna sitter vid förhandlingsbordet. Att så är fallet beror troligtvis mycket på de militära framgångar som EPLF skördat, vilka lett till att Eritrea i dag behärskas av EPLF. Det är viktigt att framhålla att parterna kommit överens om att förhandlingarna skall vara förutsättningslösa, vilket innebär att EPLF:s krav på folkomröstning med alternativen regional autonomi, federation eller ett självständigt Eritrea nu kan bli verklighet. Det eritreanska folket har inte drabbats enbart av det långvariga kriget. På grund av uteblivet regn under juni och juli i år kommer åkrarna att ge liten eller ingen skörd alls. Vad det betyder för människorna i form av svält och undernäring kan vi i dag bara ana oss till. Men att situationen blir mycket kritisk är ställt utom allt tvivel. Boskapen kommer naturligtvis också att drabbas genom att betesmarken blir mycket begränsad. Denna katastrof kommer vid en tidpunkt när människorna och landet inte hunnit repa sig från effekterna av den förra hungerkatastrofen. Som ett resultat av de uteblivna regnen räknar man med att närmare två miljoner människor kommer att få utstå svält och hungersnöd under 1990. Av dessa bor ca 1,5 miljoner människor i det område som kontrolleras av EPLF och som därför inte kan få hjälp genom den etiopiska regeringens kanaler. Precis som utskottet påpekar måste svält som vapen i en konflikt fördömas. Fri lejd för hjälptransporter måste garanteras, vilket också måste vara en naturlig fråga för FN att agera 1. Den förändringens vind som i dag blåser över Östeuropa måste få en fortsättning ner över den afrikanska kontinenten. Vi har nyligen fått uppleva hur FN på ett föredömligt sätt övervakat och bidragit till att fria och rättvisa val har kunnat genomföras i Namibia. Detta skulle kunna stå som modell för FN-engagemang när det gäller val och folkomröstningar i många andra länder, exempelvis för att lösa Eritreafrågan. Allas vår förhoppning är att de förhandlingar som nu startat under 1990 skall leda fram till fred och frihet för det eritreanska folket, vilket det har rätt till. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i det eniga utskottsbetänkandet 8.

Fru talman! En rad glädjande och överraskande händelser sker i vår värld. De senaste dagarna, veckorna och månaderna har demokratin förstärkts i flera länder i vår direkta omvärld. Det är ingen överdrift att påstå att det blåser en demokratiseringsvind över världen. Land efter land får efter lång tid av diktatur och förtryck uppleva den efterlängtade friheten. I Polen har fria val hållits. I Ungern, Östtyskland, Tjeckoslovakien och Bulgarien har eller skall enpartissystemet under den = Prot. 1989/90:45 kommunistiska regimen slopas. Fria val förbereds. 13 december 1989 I de baltiska staterna ökar självbestämmandet på flera områden. RE Re I Namibia i Afrika har vi, som nämnts här tidigare, kunnat följa fria och rättvisa val till ett skapande av en ny konstitution som leder fram till en självständig stat. Borta i Chile i Sydamerika skall militärregimen upphöra, och foket gläds åt fria val och demokratisering och en ökad respekt för de mänskliga rättigheterna. Även när det gäller Eritrea kan vi nu börja våga hoppas på en lösning på en mycket lång konflikt. Efter att ha upplevt nära tre decennier av krig kan befolkningen i Eritrea, men även den i Tigray och övriga Etiopien, nu våga se fram emot förhandlingar i stället för krigshandlingar. Det har bestämts att förhandlingarna skall vara förutsättningslösa. Förhandlingarnas resultat kan innebära olika former av såväl regional autonomi som federation eller självständighet för Eritrea. Hur framtiden skall se ut, om frågan skall avgöras via folkomröstning, skall parterna enas om. Eftersom de berörda parterna tycks ha kommit överens om denna väg till lösning av konflikten är det för närvarande inte aktuellt att, som vi krävde i centermotionen från allmänna motionstiden, kräva en internationellt övervakad folkomröstning i FN:s regi. Under det närmare trettio år långa kriget har befolkningen inte enbart utsatts för själva krigshandlingarna, som i sig inneburit mycket lidande. Därutöver har folket utsatts för brutalt politiskt förtryck och förakt för mänskliga rättigheterna. Ungdomar i 13-14-årsåldern har fängslats, och fångar har torterats till döds. Det har skett påtvingade folkomflyttningar och återkommande svältkatastrofer. Det är därför vår förhoppning att en fredlig lösning på konflikten genom förhandlingar med de stridande parterna skall leda till och främja en utveckling mot demokrati och stärkande av de mänskliga rättigheterna i området. Självfallet kommer bistånd att behövas för den närmaste tiden, mest i form av katastrofbistånd, för att lindra svält och annat lidande för lång tid framöver. Vi utgår från att ett sådant bistånd kommer att ges. Detta uttalar ett enigt utskott. Därmed skulle det kanske inte ha varit nödvändigt att yttra sig med anledning av betänkandet. Vi har emellertid från centerns sida velat uttrycka och poängtera att vi gläds åt den utveckling som skett i frågan och hoppas på en snar lösning på konflikten. Det känns också viktigt och bra att vi från svensk sida är beredda att hjälpa till och delta i de framtida förhandlingarna. Det är emellertid nödvändigt att följa frågan nära. Skulle det visa sig att de förhandlingar som nu startats inte skulle leda till fred och frihet och till att mänskliga rättigheter kommer att respekteras, då bör frågan om en rapportör för Etiopien aktualiseras i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Med det anförda, fru talman, ber jag att få yrka bifall till hemställan i betänkandet.

Fru talman! Jag kommer inte att använda hela den angivna taletiden. Jag yrkar bifall till reservation 1 av Pär Granstedt och Ingbritt Irhammar i utrikesutskottets betänkande 11. Det är viktigt att markera att den internationella handeln måste underställas andra värderingar än de ekonomiska. Människors och djurs hälsa och säkerhet, miljöskydd t.ex., är överordnade värderingar i jämförelse med önskan att tjäna pengar och få tillgång till billiga varor. Detta verkar självklart för de flesta, och det är kanske därför som utskottet inte anser att det är motiverat att markera det lika tydligt som centern vill. Men det är faktiskt motiverat, när vi nu intensifierar vårt samarbete med en organisation som drivs framåt av främst kommersiella krafter.

Här verkar regionalpolitik och andra värderingar, som centern anser väsentliga, sitta trångt. Fru talman! Denna proposition handlar om vårt nuvarande frihandelsavtal med Europeiska ekonomiska gemenskapen. Detta avtal har, såvitt jag förstår, fungerat utmärkt till ömsesidig glädje. Det kan vara värt att lägga märke till hur man löser tvister i samband med frihandelsavtalet. Tvistlösningsproblemet anförs nämligen som motivet för de nuvarande integrationsförhandlarna till konstruktioner som är oklara när det gäller överstatlighet och som kan innebära att vi i Sverige skall tvingas lyda under lagar som folket inte kan ändra genom sina valda ombud i riksdagen. Frihandelsavtalets blandade kommittéer anser jag borde kunna fungera också i framtidens tvistlösningar med EG. I artikel 29 sägs att en sådan kommitté skall administrera avtalet, bestå av representanter för de avtalsslutande parterna och fatta enhälliga beslut, som verkställs av parterna enligt deras egna regler. Alltså, som utskottet påpekar med anledning av vpk-motionen, är det här inte fråga om överstatlighet. Till sist, fru talman! Det är glädjande att utskottet välvilligt besvarar miljöpartiets och mitt önskemål att regeringen i fortsättningen i görligaste mån skall låta propositionerna omfatta all relevant lagtext som man föreslår ändringar i.

Fru talman! Jag skall göra mitt bästa för att hålla mig kort. Det är faktiskt 13 december 1989 några saker som jag vill ta upp i samband med detta betänkande. Det handlar = Zu. ooo Ao inte bara om att upphäva exportförbud för icke-metallskrot. De viktiga frågorna är: Skall riksdagen avsäga sig sin rätt att besluta om exportrestriktioner? Skall Sveriges riksdag över huvud taget besluta att begränsa Sveriges handlingssfrihet? Håller riksdagen på att urholka sin egen lagstiftningsrätt? Jag påstår att det pågår en grundläggande systemförändring, men jag återkommer till detta. Först vill jag, fru talman, yrka bifall till reservation 2 i betänkandet. Det är en reservation från miljöpartiet och vpk som bygger på en avvikande mening i näringsutskottets yttrande.

I min motion 5 citerar jag en del av inledningen till det avtal som regeringen vill att riksdagen skall godkänna i det aktuella tilläggsprotokollet. Det heter att Sverige och EEC beaktar behovet av att utveckla sina handelsförbindelser när det framstår som fördelaktigt för bådas ekonomier genom att avskaffa existerande och förhindra nya hinder vilka påverkar export av varor som omfattas av avtalet. Det beror på vad man menar med begreppet ekonomi. Jag menar att ekonomi skall handla om god hushållning. Miljö, hälsa, regional utveckling och socialt ansvarstagande får inte påverkas negativt av handelsförbindelserna. Då blir det ingen god hushållning. Miljöpartiet är, fru talman, för fri och rättvis handel mellan alla länder med varor som inte är farliga för vare sig människors eller djurs liv och hälsa eller för det ekologiska systemet och arters fortlevnad nu och i framtiden. Men handeln med varor som kan innebära sådan fara skall kontrolleras och begränsas och vid behov förbjudas genom nationella eller internationella regler och avtal. Det gäller oavsett när sådan fara kan uppstå under en varas livscykel, vare sig det är när den produceras, lagras, transporteras eller på annat sätt hanteras eller när den har förbrukats och därefter skall återanvändas, återvinnas eller deponeras som avfall. För sådana varor som i något av de här leden kan innebära faror finns en anledning att införa exportförbud. Det gäller varugrupper som farliga kemikalier och kärnkraftsavfall. Det kan röra sig om en rad varor som innebär miljörisker samt vapen. Det är viktigt att vi har rätt att förbjuda utförsel från landet av sådana varor. Det är alltså viktigt att vi kan förhindra att andra länder exporterar sådana varor till oss. Därmed har jag, fru talman, redovisat miljöpartiets skäl för att föreslå att riksdagen säger nej till regeringsförslaget. Birgitta Hambraeus har också motionerat om att propositionen skall avslås. Då kommer jag till den mera allmänna frågan varför Sveriges riksdag över huvud taget skall begränsa sin handlingsfrihet i framtiden. I vilka syften skulle man göra det? För miljöpartiets del kan vi säga att det finns hot mot själva naturen, mot vår existens, vår hälsa och vårt välstånd som kräver samarbete över gränserna. Detta är frågor där miljöpartiet anser att tvingande avtal kan visa sig nödvändiga, avtal t.ex. om högsta tillåtna värden för skadliga utsläpp eller 113 för halter av skadliga ämnen. Att Sveriges riksdag generellt skulle besluta att begränsa Sveriges handlingsfrihet, därför att man hoppas vinna ekonomiska fördelar samtidigt som man riskerar andra mera väsentliga livsnära värden, säger vi nej till. Vilka är det som harintresse av sådant? Jag hoppas få svar som både jag och andra vanliga människor kan förstå. Så till den sista stora frågan, fru talman: Håller riksdagen på att urholka sin egen lagstiftningsrätt?

Jag skall räkna upp några exempel på hur riksdagen släpper ifrån sig handlingsfrihet. Med tanke på att klockan är mycket, fru talman, nöjer jag mig med en uppräkning.

Det är, fru talman, som att gå på skidor i fjällen, att åka utför i rösad led i dimma. Man vet att man har glidit förbi ett antal kryss och stolpar. Om man vågar titta bakåt, kanske man kan se det sista krysset som man nyss rutschade förbi. Det gäller att se framåt i dimman för att se vart spåret leder och bedöma hur fort man vågar köra, om man alls vill köra vidare. Kanske ser man ett kryss. Jag vill påstå att vi på det spår som vi är på i riksdagen ser nästa kryss. Vi ser proposition 1989/90:14 om godkännande av Europarådsoch OECD konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden. Detta är, fru talman, ytterligare ett exempel på att riksdagen lämnar ifrån sig befogenheter. Och vi i miljöpartiet menar att detta dessutom är ett exempel på att man vill få oss att fatta beslut som strider mot grundlagen. Det går utför vad gäller riksdagens framtida möjligheter att fatta beslut och vara en självständig, lagstiftande församling. Jag tycker, fru talman, att vi väldigt tydligt skall markera att vi inte vill åka utför i det spåret mera. Detta är ytterligare ett skäl, utöver de jag tidigare har angivit, till att säga nej i detta sammanhang. Jag yrkar således bifall till reservation 2.

Fru talman! Det betänkande som nu behandlas gäller en proposition i vilken regeringen föreslår riksdagen att godkänna ett tilläggsprotokoll till Sveriges frihandelsavtal med Europeiska ekonomiska gemenskapen, EEC, rörande avskaffande av existerande och förhindrande av nya kvantitativa exportrestriktioner. Överenskommelsen om förbud mot exportrestriktioner är inget nytt. Redan vid förhandlingarna om ett frihandelsavtal med EG 1970-1972 framförde Sverige önskemål om förbud mot exportrestriktioner, detta som ett komplement till de importrestriktioner som vi då kom överens om. Då avvisade kommissionen detta önskemål. Utskottsmajoriteten välkomnar därför den parallellitet som nu uppnåtts Prot. 1989/90:45 och som är ytterligare ett steg mot det fördjupade samarbete med EG som 13 december 1989 Sverige enligt KISKOTSIIS Ori tern uppfattning bör eftersträva och vilket IM Tilläggsprotokoll dare bemärkelse är i konsekvens med den generella frihandelssyn som Sverige ga representerar. till frihandelsavtal I motionsyrkanden som sedan har följts uppi en reservation av vpk och milned EEC jöpartiet och som Birgitta Hambraeus och Krister Skånberg nu har talat om tar man upp behovet av exportrestriktioner i syfte att skydda hälsa, miljö och kulturella värden. Som svar på dessa resonemang vill utskottsmajoriteten referera till vad näringsutskottet säger i sitt yttrande. Det redovisas där att det i det grundläggande frihandelsavtalet finns ett flertal skyddsklausuler som kan åberopas när det uppstår svårigheter med bestämmelserna om fri rörlighet för de varor som avtalet omfattar. Sålunda kan en part vid import, export eller transistering införa förbud eller restriktioner om detta är motiverat med hänsyn till exempelvis allmän moral, allmän ordning eller allmän säkerhet, människors och djurs liv och hälsa samt växters bevarande. Även s.k. nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde omfattas av detta skydd. Sådana förbud eller restriktioner får dock inte utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan parterna. Andra omständigheter som kan åberopas för att en part skall kunna göra undantag från avtalets bestämmelser om fri rörlighet för varor är t.ex. väsentliga säkerhetsintressen, allvarliga störningar inom någon sektor av näringslivet eller allvarliga försämringar av det ekonomiska läget inom en region. Av detta framgår att de skyddsklausuler som finns inte är så snävt avgränsade som reservationen och framför allt Krister Skånberg gör gällande. Reservanterna ifrågasätter om inte reglerna för övervakning av avtalet kommer i konflikt med Sveriges intresse av självbestämmande. Utskottsmajoriteten kan med anledning av detta konstatera att överläggningar i den blandade kommittén utgör en del av ett mellanstatligt samarbete. Kommittén består av representanter för avtalsparterna och är av en sådan karaktär att den inte har någon överstatlig beslutanderätt. Det förutsätts att kommittén skall uttala sig enhälligt i de berörda frågorna. Reservationen berör också frågan om internationella överenskommelser om bl.a. export av miljöfarliga produkter och avfall. Utrikesutskottet har tidigare behandlat denna fråga och redovisade då att det bl.a. inom FN:s miljöprogram pågår ett arbete för att skapa skydd mot de faror mot hälsa och miljö som handel med hälsooch miljöfarliga produkter ger upphov till. En global konvention om handeln med miljöfarligt avfall antogs i maj iår, och arbete pågår för att utvidga de riktlinjer som finns för handel med kemikalier. Även inom ramen för ESK diskuteras de problem som uppkommer genom bl.a. handeln med hälsooch miljöfarliga produkter, bl.a. farliga kemikalier. Dessa frågor kommer dessutom att tas uppi 1992 års konferens om miljö och utveckling. I centerns reservation föreslås en utökning av utskottets motivering. Utskottet avstyrker det kravet. Som centern skriver i reservationen ger ju de olika avtalsom gäller för handeln möjligheter till åtgärder för att skydda de intressen som det här är fråga om. 15 Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.